Fru talman! Det märks att vi har valår i år: en del av oppositionspartierna har tydligen redan börjat sammansätta en regering efter valet — väljarna skall uppenbarligen inte ha någonting med detta att göra. Det är bra; fortsätt med det! Det brukar nämligen vara så, att en överdriven segervisshet innebär att man får nöja sig med silvereller bronsmedalj i stället för guldplatsen, och det kan ju då bli ett bra resultat, sett ur regeringspartiernas synpunkt. När vi behandlar bostadspolitiken i år kommer vi att ha ytterligare debatter, eftersom bostadsrätterna, de ekonomiska frågorna om räntebidragen och bostadsbidragen kommer upp i ett senare skede. Jag skulle ändå vilja konstatera att det finns en stor enighet om värdet av att ha goda bostäder och att vår bostadspolitik då också skall ha en sådan utformning att alla ges möjlighet till en god bostad. Detta tycker jag präglar den politik som nu förs. Man kanske kan tycka att det råder stor oenighet, eftersom det finns ett stort antal reservationer — trots att vi alltså nu inte har med ekonomi, lånebestämmelser och liknande frågor i debatten. Men vi kan samtidigt konstatera att reservationerna egentligen inte rör några väsentligt grundläggande, principiella skillnader mellan partierna, utan mera tekniska förändringar i system och naturligtvis också krav på mer av det goda, antingen det då har formen av flera bostäder eller mera bidrag, osv. Man skulle av Oskar Lindkvists och Tore Claesons inlägg kunna få det intrycket att vi hade oerhört stora bostadspolitiska problem i det här landet i form av brist på bostäder, för låg bostadsstandard tekniskt sett och för liten boendeyta. Men då måste vi ändå konstatera, som civilutskottet har gjort, bl.a. vid studiebesök i andra delar av världen — både i Västeeuropa och Östeuropa — att Sverige har en oerhört hög bostadsstandard. Sedan är det klart att problem kan konstrueras därför att vi har ambitionen att åstadkomma ännu mer än vad som redan är åtgjort, och då blir situationen den att vi också måste ta hänsyn till vad vi i dag finner vara mest angeläget att satsa på i svensk ekonomi. Vi har i civilutskottet haft att behandla sedvanliga yrkanden. Det kan göra att läsaren får ett intryck av att vårt betänkande är mycket knapphändigt, eftersom vi på flera punkter bara hänvisar till att man i kammaren alldeles nyss har haft en debatt, grundad på ett betänkande från civilutskottet, där argumenten mot de förslag som har lagts fram har redovisats. Vi har på många punkter nöjt oss med att hänvisa till detta. Vpk föreslår en rad åtgärder, som totalt sett skulle medföra mycket kraftigt ökade statliga kostnader. De av moderaternas yrkanden som har förts fram reservationsvis är koncentrerade på ägarlägenheter, enhetslån och markoch konkurrensvillkor. Bostadsbyggandet har sjunkit, om man räknar antalet färdigställda lägenheter. Det är i och för sig ganska självklart att det måste göra det efter miljonprogrammet, som omfattade tio år. Jag utgår från att ingen har haft den tanken att vi även efter miljonprogrammet skulle fortsätta med en nybyggnad i samma omfattning. I landet har vi i dag ungefärligen 3,8 miljoner lägenheter på en befolkning på något över 8,4 miljoner människor. Det intressanta är att titta på i vilken mån bostadsproduktionen under de senaste åren har inneburit att man har fått tillgång till nya lägenheter. Under den tid då vi hade en politik som innebar att vi i snabb takt byggde nya storstadsområden flyttade människorna från andra delar av landet till dessa nya områden. De övergav då en bostad som de redan hade. Denna kunde naturligtvis vara dålig, men många gånger var det en bra bostad. Ingen annan flyttade i stället in i den bostaden. Under de senaste åren har vi genom regionalpolitiska insatser fått en annan utveckling i landet. Vi har för första gången på mycket länge haft en befolkningstillväxt på landsbygden och i mindre samhällen. Statistiken visar att det har inneburit att det antal lägenheter som, till följd av att de rivs eller blir överflödiga på grund av flyttning, försvinner som bostäder har sjunkit starkt. Det betyder att nettotillskottet relativt sett har varit mycket större än tidigare, även vid den nivå — ca 50 000 — som bostadsproduktionen har legat på under senare år. Att vi bättre utnyttjar det kapital som vi redan har påverkar naturligtvis möjligheten att bygga nya bostäder. Det kan också vara intressant att studera de reala investeringarna. De återges i tab. 3 på s. 11 i utskottsbetänkandet. I reala termer var investeringarna 16,5 miljarder år 1971 och 17,6 miljarder år 1981. I diskussionen här har det talats mycket om den förändring som har skett av hyresnivån. I olika tabeller i vårt utskottsbetänkande redovisas också hur kallhyran, avgiften för värme och varmvatten osv. har förändrats. Tabellerna bygger på SABO:s statistik. Men jag vill också peka på tab. 7 på s. 15, som redovisar varmhyran för bostäder omräknat i 1980 års penningvärde. 1971 utgjorde varmhyran 183 kr./m?. 1981, alltså tio år senare, var varmhyran 1 kr. högre, alltså 184 kr./m?. Det har fogats ett antal reservationer till detta betänkande. Jag skall kommentera en del av dem. Men först vill jag göra ytterligare en kommentar till Oskar Lindkvists inlägg. Han talade om att man har så stor bostadsbrist i Stockholm. Han sade att det här fattas ungefär 40 000 lägenheter. Jag lade märke till att Oskar Lindkvist i sitt inlägg — utöver de valrörelsebetonade delarna — mest sysslade med bostadsfrågan i Stockholm. Det kan jag i och för sig förstå, eftersom bostadssituationen ser annorlunda ut i Stockholm än i landet i övrigt. Om det nu är på detta sätt — jag betvivlar alltså inte att det finns en efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen — borde Stockholms kommun och Stockholmsregionens kommuner rimligen ta krafttag för att se till att det planeras så att det ges möjligheter att bygga nya bostäder. Inom kreditmarknaden har man ju inte sagt nej till finansiering — det är inte där problemet ligger. Regeringen kan rimligtvis inte gå ut och säga: Nu måste ni planera snabbare och se till att bostadsbyggandet kommer i gång. Med den arbetsfördelning vi har är detta en kommunal arbetsuppgift, så det finns förutsättningar för denna region. Man måste i så fall också ompröva det sätt på vilket man planerar och projekterar inom regionen, för att göra det möjligt att övervinna det köpmotstånd som tydligen finns mot de produkter som redan har tagits fram i Stockholmsregionen, eftersom man tydligen inte har vågat bygga. Jag vill också göra en kommentar med anledning av att Oskar Lindkvist nämnde att vi haft besök av representanter för byggintressen i Göteborgsregionen. I deras resonemang fanns inte särskilt stort intresse för att öka bostadsbyggandet i Göteborgsregionen, eftersom man där har problem med tomma lägenheter, som under lång tid har varit ett ekonomiskt bekymmer för bostadsföretagen och fastighetsägarna. Däremot var de mycket intresserade av att det gavs möjligheter till industribyggen och till statliga investeringar av typen kommunikationer. Vi nämnde naturligtvis också att det kan vara angeläget att få fram energiinvesteringar. Socialdemokraterna reserverar sig mot det temporära undantaget från markvillkoret. Vi konstaterar i betänkandet att detta haft effekter och att dessa effekter kommer att utvärderas. Vi anser att det är riktigt att det har vidtagits olika typer av åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet. Därför finns det inte någon anledning att gå det socialdemokratiska yrkandet till mötes. I en annan reservation har socialdemokraterna yrkat att riksdagen skall begära en utredning om ungdomars situation på bostadsmarknaden. Vi konstaterar att också detta är en fråga som faller inom ramen för den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen. Man bör naturligtvis se på ungdomarnas bostadssituation, men det finns även andra grupper som har behov. Dessutom kan det vara stora variationer över landet. En specialutredning skulle alltså knappast ge något resultat. Från moderaternas sida har man föreslagit ett enhetslån. Knut Billing var missnöjd med att vi så kortfattat har avvisat det förslaget. Det är i och för sig möjligt att i en framtid gå in för ett sådant lån, men dessförinnan måste vi klara ut ställningstaganden beträffande finansieringssystem, subventionssystem m.m. i bostadspolitiken. Därefter kan det vara möjligt att vidta en sådan här åtgärd — även om det inte är säkert att just denna metod skulle väljas. Socialdemokraterna återkommer med yrkandet om hyresgaranti. Vi har, som jag nämnde, tidigare diskuterat förslaget och avvisat det. Vi tycker inte att det i dag kan vara en rimlig metod att producera bostäder på lager, som det nästan skulle bli fråga om här. Det skulle innebära att man använde pengar på ett felaktigt sätt. När det gäller en utredning om lediga lägenheter har socialdemokraterna reserverat sig. Bostadsstyrelsen genomför nu en undersökning, där de allmännyttiga bostadsföretagen och Kommunförbundet — som är stora parter i den här frågan — är med i arbetet. Bland de åtgärder som har aktualiserats nämns ombyggnad av hus till andra ändamål, eventuellt utrymning av hus som inte behövs och naturligtvis också rivning. Det bör också finnas möjligheter att underlätta utnyttjandet för annat än bostadsändamål och stödja ombyggnad av hus för detta ändamål. Det kommer alltså ett utredningsmaterial, som vi senare får möjlighet att ta ställning till. Socialdemokraterna har vidare ett yrkande som gäller underhållslånen. Vi menar att frågan om hur detta skall lösas i fortsättningen får klaras ut när pågående utredningsarbete är färdigt. Sedan har socialdemokraterna ytterligare några reservationer, bl.a. en beträffande tillfälliga stimulansåtgärder. Den frågan har bostadsministern redan berört. En annan reservation handlar om byggfel. Vi menar att en utredning inte skulle få fram något värdefullt. Det är konstaterat vilka typer av fel som har uppstått under den tid då man byggde litet för mycket och för snabbt. Åtgärder har på olika sätt stimulerats fram för att möjliggöra reparationer och liknande. En utredning på detta område skulle knappast lösa några problem. Sammantaget, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga moment och därmed avslag på reservationerna. Jag vill avsluta mitt anförande med att nämna två saker som berörs av centerpartister. I ett särskilt yttrande har vi tagit upp frågan om kommunal borgen. Vår inställning är att en kommun, som har beviljat byggnadslov för ett bostadsbygge, sedan också skall medverka till att det blir möjligt för den som har fått byggnadslov att få del av de förmåner som statlig belåning innebär. Ett avslag på ansökan om statligt lån — i och för sig inte någonting som vi formellt kan förbjuda — är inte en riktig metod, vilket vi har velat påpeka. Det blir då bara de som har möjlighet att med eget kapital bygga en fastighet som kan göra det, medan däremot den som är beroende av att få del av statliga lån inte kan bygga, trots att han har fått byggnadslov och kommunen menat att ett bostadshus skulle få byggas på platsen. Den andra sak som jag vill nämna är det enhälliga tillkännagivande som utskottet gör beträffande vår motion om angelägenheten av att man ser på kostnadsneutraliteten mellan olika upplåtelseformer. Det är i mycket en diskussion om att villaägarna är missgynnade eller gynnade och att hyresgästerna är plågade eller favoriserade. Eftersom en rad åtgärder skall vidtas på detta område, bl.a. den skattereform som senare kommer att beslutas, kan det vara värdefullt för oss att få en redovisning av hur kostnadsneutraliteten i dag ser ut och naturligtvis också förslag till eventuella åtgärder.

Fru talman! Jag tror att Kjell Mattsson missuppfattade mitt första anförande. Jag var faktiskt inte ute efter att sammansätta en regering efter valet. Jag ville avsätta den nuvarande regeringen. Eftersom bostadsministern befinner sig här i dag, tyckte jag att det var en lämplig början att bli av med en regering som har skött bostadspolitiken så illa som den regering har gjort som nu sitter i kanslihuset. Såsom utskottets företrädare och även, gissar jag, ledare för centerpartiets riksdagsgrupp anför Kjell Mattsson att det egentligen inte är några grundläggande skillnader mellan utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska reservationerna. Men det finns en väldigt stor skillnad i sättet att se på bostäderna. Vi föreslår nämligen rader av åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns på bostadsmarknaden. Vi vill ha temporära hyresrabatter under en treårsperiod, som tar ned hyrorna så att folk har råd att efterfråga de lägenheter som byggs i dag och dessutom skapar förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. Vi föreslår en statlig uthyrningsgaranti under en treårsperiod för att förmå kommuner som har bostadsbrist eller början till en bostadsbrist att överge sin försiktighet och med hjälp av staten dra i gång verksamheten och våga ha några lägenheter stående tomma under en övergångsperiod. Vi tar upp hela diskussionen om bristen på bostäder, och då inte bara beträffande Stockholm. Jag kan försäkra Kjell Mattsson att Stockholm säkert kommer att klara sig — det är jag helt övertygad om. Många föreställer sig emellertid att regeringen kan ha ett intresse av att driva på bostadspolitiken. Jag gör mig till talesman för samtliga kommuner som har bostadsbrist — inte bara Stockholm — när jag säger att den passivitet som regeringen utmärker sig för är till stort gagn för en dålig bostadspolitik och ett stort hinder för en positiv bostadspolitik. Vad som inträffat är ju att praktiskt taget alla parter på bostadsoch byggmarknaden — Byggnadsarbetareförbundet, entreprenörerna och även bostadsstyrelsen när det gäller prognoserna för bostadsbyggandet — befinner sig på kant med regeringen i bostadsfrågan. Ingen enda som är något så när erfaren i fråga om bostadsbyggande har samma uppfattning som den sittande regeringen. Jag tycker att Kjell Mattsson borde observera att det tidigare har funnits en mycket gott samspel mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Jag beklagar att det samspelet är under upplösning.
Fru talman! Kjell Mattsson sade att det här med enhetslån kan vara möjligt ien framtid, men han menade att finansieringssystem och subventionspolitik måste fastläggas först. Det där var väl ändå ett dåligt argument. Ingenting alls säger att man inte kan införa ett enhetslån nu och koppla det till nuvarande regler i vad gäller finansieringsoch subventionssystem. Det handlar om politisk vilja. Vill man bekämpa byggkostnaderna, måste lånekineseriet avskaffas. Jag gav en rad exempel på alla de i låneunderlaget ingående komponenter som skall redovisas, när man söker ett statligt lån. Det skall redovisas mängder med detaljer. Man skall räkna ut låneunderlaget per kvadratmeter eller per löpmeter. Det görs avdrag hit och tillägg dit. Systemet medför blanketter som är så omfattande att företagen måste anlita experter för att fylla i dem och att vanliga människor inte begriper ett dugg. Om Kjell Mattsson möjligen hoppas på att bostadsstyrelsen skall kunna bidra till att förenkla det nuvarande systemet, vill jag ta honom ur den villfarelsen. Bostadsstyrelsen har bedrivit ett förenklingsarbete och tagit fram en ny blankett. På den skall det lämnas uppgifter om byggherre, ränte-, kreditivoch konsultkostnader för tomt, grundberedning, grovplanering, finplanering, tomtutrustning och byggnad. Jag har talat med byggherrar inom allmännyttan som bygger med totalentreprenad och de säger att systemet är fullständigt omöjligt. Det går inte att redovisa de uppgifter som efterfrågas, och därför fyller man i som man tror att bostadsstyrelsen vill. Är det den sortens förenklingsarbete som vi skall bedriva, kommer vi ingen vart. Då kommer byggkostnaderna att fortsätta att rusa i höjden. Det är för att begränsa de stora byggkostnaderna som vi måste angripa lånekineseriet och få ett enklare system som stimulerar nyproduktion. Det är precis samma motivering som ligger bakom våra förslag om markoch konkurrensvillkoren: en önskan att på det sättet göra det enklare, minska byråkratin och stimulera byggandet.

Fru talman! Kjell Mattsson redovisade i sitt inlägg att vi har det ganska väl beställt då det gäller bostäder i det här landet: vi har bra bostäder, mycket bostäder osv. Jag vill bara med anledning av det säga: Det vore väl underligt om vi inte hade det väl beställt. Till skillnad från de flesta andra länder som vi ofta gör jämförelser med har vi i vårt land blivit förskonade från två världskrig. De flesta av dem har varit inblandade i sådana — med allt vad det innebär. Men kvar står att vi trots allt f.n. har en betydande bostadsbrist i åtskilliga kommuner. Och det har dykt upp ett problem som vi i stort sett varit förskonade ifrån under några år, nämligen problemen för ungdomarna att kunna erhålla egen bostad. Vi är tillbaka vid förhållanden som vi upplevt tidigare i olika perioder, då det varit omöjligt för ungdomar som gått ut skolan och lyckats få jobb att skaffa sig egen bostad — de har varit tvingade att bo kvar hemma. Nu upplever vi samma problem igen, ytterligare accentuerat av att många av dessa ungdomar dessutom inte kan få något jobb när de exempelvis gått ut ur gymnasiet, vilket naturligtvis förvärrar deras problem. Detta tycker jag faktiskt borde föranleda regeringen, utskottet och utskottets ordförande att ta litet allvarligare på dessa problem. Kjell Mattsson sade att han inte gick in så mycket på vpk:s förslag därför att de totalt sett skulle betyda mycket stora kostnadsökningar. Ja, fru talman, redan då vi skrev vår stora bostadsmotion under den allmänna motionstiden fick vi hjälp av vårt utomordentliga utskottskansli med att räkna fram vilka kostnadsökningar förslagen skulle innebära. Och vi har för säkerhets skull redovisat dem i vår motion på s. 17. Jag vill bara hänvisa Kjell Mattsson till att återigen se på detta — för jag utgår ifrån att han läst motionen tidigare. Till Kjell Mattssons påstående att det inte har blivit så mycket dyrare att bo vill jag bara fråga om han bestrider de uppgifter som jag lämnade här beträffande att bostadskostnaderna, framför allt hyrorna, har ökat mer än priserna för annan konsumtion. Jag gjorde också jämförelser med löneutvecklingen och konsumtionsprisindex. Bestrider Kjell Mattsson riktigheten i dessa uppgifter? De visar nämligen på någonting helt annat än vad Kjell Mattsson vill framhålla.
Fru talman! Jag konstaterade inledningsvis att man i reservationerna inte har så stora avvikande principiella synpunkter gentemot utskottsmajoriteten. Jag och andra läsare kan ju se att rubrikerna på reservationerna gäller en del detaljer inom bostadspolitiken. Men självfallet vill oppositionen ha mera av det goda — det skulle vara märkvärdigt, om man inte ville ha fler och billigare bostäder och mer bidrag. Men jag gjorde mitt konstaterande också för att konstatera att vi på det bostadspolitiska området egentligen inte har några uppslitande strider, utan att det finns förutsättningar för att kunna samarbeta om lösningar när utredningsmaterial kommit fram. Självfallet har regeringens ekonomiska politik, som innebär att det inte finns möjligheter att släppa ut hur mycket ökade bidrag som helst, medfört att vi inte har kunnat acceptera de förslag som kommit fram antingen i vpk-motioner eller i socialdemokratiska yrkanden. När vi diskuterar bostadspolitiken måste vi sätta in den i den ekonomiska politiken totalt och se på angelägenheten av att få till stånd förbättrad sysselsättning inom näringslivet, och att föra en sådan ekonomisk politik att det finns möjligheter att justera ner ränteläget på det sätt som nu har skett i ett par omgångar. Och jag tror att det sistnämnda kommer att ha betydelse också för bostadsinvesteringarna. Knut Billing tyckte att mitt argument gentemot enhetslånen var märkvärdigt. Men jag tycker att vårt resonemang är riktigt. Visst kan man mycket enkelt införa enhetslån och låta resten lösa sig självt. Knut Billing talar sedan mera om lånekineseri, men det tror jag inte att man slipper undan ens i ett enhetslånesystem, om man skall ha en del som finansieras av prioriterad upplåning och en annan som skall finansieras av en oprioriterad upplåning. Därför har vi menat att det riktiga nu är att slutföra det utredningsarbete som pågår om real beskattning, ett annat lånesystem, vilka insatser staten skall göra på räntesidan osv. Vi tycker att man bör börja den vägen för att få ett väl fungerande system, och sedan kan man börja diskutera hur det övriga skall vara utformat. Får jag, trots signalen, hinna med ett par synpunkter till Tore Claeson. Han konstaterar att vi har bra bostäder, och jag tycker att det är värdefullt att vi är överens om det. Jag glömde att nämna att en — som regeringen ser det — stor uppgift som man har satsat pengar på är just, vilket Tore Claeson talade om, ombyggnaden av det äldre bostadsbeståndet. Det är en viktig arbetsuppgift under det närmaste årtiondet. Sedan vill jag bara konstatera att vpk:s förslag självklart handlar om flera miljarder. Om de inte kostade någonting, skulle de inte ha något värde.

Fru talman! Kjell Mattsson har ofta visat prov på mycket stor vidsynthet i bostadsfrågan. Det är jag den förste att medge. Men det har skett någonting sedan han blev ordförande i centerpartiets riksdagsgrupp. Därmed markeras helt plötsligt en gräns i den samhörighet i bostadsfrågan som tidigare under många år utmärkte förhållandet mellan folkpartiet, centern, gärna också vpk, och socialdemokraterna. När nu Kjell Mattsson säger att det kanske är rimligt att socialdemokraterna brer på inför valet, vill jag säga att vi gör det därför att bostadsbyggandet håller på att gå snett. Många människor har ingenstans att bo. I de kommuner där man har bostäder är det alltför många som inte har råd att efterfråga de lägenheterna på grund av höga hyreskostnader. Det finns folk som lämnar sina bostäder i dag, därför att de inte har råd att betala de alltmer ökande hyrorna. Säg nu inte, Kjell Mattsson, att detta är en bra bostadspolitik, utan medge att åtgärder måste vidtas! Medge gärna också, om det passar, att vår kritik mot regeringen är mycket välbefogad. Statistiska centralbyrån har gjort en undersökning bland landets kommuner och delat upp dem i tre avsnitt, dels kommuner där det är god tillgång på bostäder, dels kommuner där det är lätt att få bostad ganska snabbt, dels kommuner där det tar mycket längre tid. Det är alltså ett problem, Kjell Mattsson, och det kommer säkerligen att höras i valrörelsen från folk som med rätta är djupt missnöjda med den borgerliga bostadspolitiken.
Fru talman! Av Kjell Mattssons senaste inlägg drar jag den slutsatsen att han beklagligtvis inte alls är lika intresserad och angelägen som jag av att bekämpa byggkrånglet och lånebyråkratin. Han vill avvakta, säger han. Det betyder, Kjell Mattsson, att man accepterar att byggkostnader och boendekostnader fortsätter att öka, och att, som ett resultat därav, produktionen inte kan hållas uppe. Man kan inte avvakta. Vi har så många exempel och så många bevis från hela byggbranschen på vad denna lånebyråkrati har ställt till med att regeringspartierna borde sätta i gång alla resurser för att komma fram till ett förändrat system. Det system vi har i dag har överlevt sig självt.

Fru talman! Jag har aldrig förnekat, Kjell Mattsson, att vi har bra bostäder och en bra standard på större delen av de bostäder vi har i det här landet. Det råder inga delade meningar mellan oss på den punkten. Även om det är så när det gäller bostadsbristen, som vi har uppehållit oss vid här i kammaren men som utskottet i sitt betänkande inte tar särskilt allvarligt på, att tillgången på bostäder varierar kraftigt i landets kommuner, finns det alltför många kommuner som har en allvarlig bostadsbrist och i dag inte kan bereda ungdomar och andra bostadssökande en egen bostad. Det finns, Kjell Mattsson, i Stockholmsregionen omkring 40 000 människor i bostadskön. De representerar närmare 100 000 människor med bostadsproblem. Även om problemen inte är av samma storleksordning på andra orter och i andra regioner och även om det på vissa orter finns ett visst överskott av outhyrda lägenheter, gör inte det situationen lättare för de hundratusentals hushåll som saknar egen bostad eller som behöver en bättre bostad. Det är det som det handlar om. Bostadsbristen måste byggas bort. Det var ett vanligt konstaterande på 1960-talet. Det var riktigt då, och det är riktigt i dag. Ett bostadsbyggande av den nuvarande omfattningen, som regeringen syns acceptera, är inte tillräckligt för en bra bostadsförsörjning. Att stimulera ett ökat bostadsbyggande och övrigt byggande som följer därav skulle, som jag tidigare varit inne på, vara positivt från många synpunkter. Byggandet har kraftiga spridningseffekter, vilket innebär att också annan produktion ökar. Byggandet fungerar som en motor för stora delar av näringslivet. Om inte någonting snabbt görs för att öka byggandet kommer, som jag framhållit tidigare, byggbranschens kapacitet att sjunka ännu mer och avgången av utbildade byggnadsarbetare att öka. Då finns det risk för att de resurser som behövs inte finns den dag då man kommer till insikt om att man måste ha ett ökat byggande. Den ökning av ombyggnadsverksamheten som skett på senare tid syns i huvudsak ha varit betingad av energisparåtgärder. Den har många gånger varit direkt lönsam för fastighetsägarna. Ombyggnadsverksamheten liksom nyproduktionen är, som också Oskar Lindkvist var inne på, nu så dyr att angelägen modernisering och förbättring hindras. Hyrorna är så höga att det blir svårt att få lägenheterna uthyrda. Den tveksamhet som råder från många kommuners sida till att bibehålla eller öka tidigare planerad bostadsproduktion sammanhänger med den höga kostnadsnivån. Där menar vi att åtgärder måste sättas in med det snaraste.
Fru talman! Regeringen ser naturligtvis gärna att bostadsbyggandet ökar. Det är ju inte så att den nivå på vilken man i dag bedömer att bostadsbyggandet kommer att ligga 1982 är den som regeringen har satt upp som mål. Regeringen har ju som mål ett mer omfattande bostadsbyggande, eftersom man räknar med att kapitalmarknaden ställer upp med mer pengar till det. Därför vill jag på nytt påpeka, som jag gjorde i mitt inledningsanförande, att det är angeläget att man i de områden i landet som har bostadsbrist verkligen sätter i gång och omprövar både sin planering och sin projektering, så att det blir möjligt att öka bostadsbyggandet där och tillgodose dem som söker bostäder. Regeringen gör ju dessutom när det gäller frågor om bostadsbidrag och räntebidrag, som vi senare kommer att behandla, omfördelningar mellan de generella bidragen och de selektiva så att bostadsbidragen ökas till dem som har familjer och för vilka bostadskostnaderna kan kännas tyngre än för andra. Det gör man naturligtvis med avsikten att dessa familjer skall kunna efterfråga bra bostäder. Jag sade inte att socialdemokraterna brer på inför valet, utan jag sade att era yrkanden nu är ungefär desamma som ni har haft tidigare. I så fall har ni ju startat valrörelsen tidigt, men O.K. — det är fullt förståeligt om man från oppositionens sida inte vill acceptera de ekonomiska begränsningar som regeringen menar totalt sett måste drabba även bostadsoch byggnadssektorn. Jag tycker inte att det skall behöva stå kvar några meningsskiljaktigheter mellan Knut Billing och mig om angelägenheten av att rationalisera i olika byråkratiska system. Det har regeringen gjort under flera år. Nästan varje år har förändringar gjorts, ärenden har flyttats, bestämmelser tagits bort osv. Jag är fullt medveten om att det finns möjlighet att göra mer på detta område, men som jag ser det bör man starta med grundläggande förändringar i uppbyggnaden av finansieringssystem och annat. Då tror jag att man kan vidta bättre åtgärder än dem moderaterna föreslår. När Tore Claeson höll sitt inledningsanförande noterade jag att han, efter det han hade räknat upp alla de önskemål som han menar att hyresgästerna hade rätt att framställa, borde ha slutat med att säga: Nu är vi beredda att betala mer för allt det som vi har begärt. Men han gjorde inte det, utan tvärtom blev det som vanligt så att någon annan skall betala. I detta fall menar naturligtvis Tore Claeson att betydligt mer skall betalas över skattsedeln än över hyresavin. Det är bara att konstatera att hur vi än vänder oss är det ungefär samma människor som totalt sett bidrar till kostnaderna.

Fru talman! Oskar Lindkvist har i sitt anförande utförligt beskrivit den utveckling bort från de sociala målen för bostadspolitiken som sedan 1976 har präglat politiken i alla de borgerliga regeringar där Birgit Friggebo haft ansvaret för de här frågorna. Och den politiken har lett till att många tidigare uppnådda resultat inom bostadspolitiken har raserats. Detta har främst drabbat de utsatta grupperna och dessutom skapat stor arbetslöshet. Men det har också lett till att många av de nya mål som sattes uppi början av 1970-talet för bostadspolitiken har uppgivits eller förfuskats. Redan medan vi höll på med miljonprogrammet riktades uppmärksamheten på behovet av att förbättra bostadsmiljön. Att göra det skulle vara en av de nya uppgifterna för bostadspolitiken. Bakgrunden var både brister och missar som hade gjorts under det stora utbyggnadsprogrammet. Det var de särskilda krav som vissa grupper på bostadsmarknaden har om de skall få ett bra boende. Jag tänker särskilt på barnen, de äldre och de handikappade. Det var nya frågor i samhället som också måste få påverka bostadsbyggande och bostadsplanering — såsom kraven på jämställdhet mellan kvinnor och män eller trafiksäkerhetsfrågorna. Och det var möjligheterna till ett positivt samspel mellan olika reformer inom samhället, som för sitt genomförande krävde en omsorgsfull och socialt inriktad bostadsplanering. Jag tänker på sådant som barnomsorgsutbyggnaden, SIA-skolan, socialtjänstlagen och omsorgslagen. Socialdemokratin tog initiativ till reformer på detta område — ny verksamhet, ny lagstiftning, särskilt stöd för att möjliggöra de önskvärda förbättringarna. Och vi kan konstatera att det arbetet på olika sätt har stoppats eller inte fullföljts eller förfuskats. Det gäller bl.a. anslaget till förbättring av boendemiljön, där reglerna har blivit sämre och mer oförmånliga, där anslaget är otillräckligt. Man har dessutom gett anslaget en helt ny inriktning. Bostadsministern upprepar i år i budgetpropositionen de uttalanden som gjordes när de här förändringarna genomfördes för ett par år sedan, att syftet med bidragen till förbättring av boendemiljön egentligen inte längre är att de skall bidra till att förbättra boendemiljön, utan att de skall ersätta hyresförlustlånen. Med det har regeringen gett upp ambitionen att klara både de problem som hyresförlustlånen skall lösa och förbättringen av boendemiljön. Samtidigt med denna utveckling har de behov som var grunden till den socialdemokratiska regeringens initiativ i början av 1970-talet ökat. I vissa bostadsområden och i vissa bostadsmarknadsregioner har de sociala problemen och behovet av sociala förbättringar av boendemiljön ökat. Det gäller, som vi har påpekat i motioner till riksdagen under flera år, storstadsområdena men också en del andra lokala bostadsmarknader och bostadsområden, där det i dag finns en mycket stark segregation, en tendens till förslumning och en särskilt för barn och ungdomar olämplig miljö, där det skulle behövas stora insatser. De insatser för de handikappade som planerades har inte alls fullföljts. Det har visat sig att man i många kommuner underlåter att se till att det görs en anpassning till de handikappades behov. Det har skett samtidigt med att gruppen äldre personer, som ju är mycket beroende av handikappanpassningen, starkt ökat. Vi har också under 1970-talet fått nya frågor som kräver uppmärksamhet. på de krav som den nya energipolitiken ställer på anpassning i bostadsplaneringen och på ombyggnad och på det stora behovet av underhåll och reparationer, som har blivit eftersatta. Vi står nu inför behovet av att genomföra ett mycket omfattande program för ombyggnad och förbättring av bostadsbeståndet, motiverat från dessa olika utgångspunkter: underhåll och reparation, förbättring av den sociala miljön, handikappanpassning, anpassning till energipolitikens krav. Detta skulle dessutom kunna betyda utomordentligt mycket för att skapa sysselsättning, både för byggnadsarbetare och för dem som arbetar i den industri som producerar varor som används i det arbetet.

Ett viktigt led i det arbetet är naturligtvis att vi får bättre regler för förbättringen av boendemiljön i stället för en försämring, som skett på senare år. Våra krav är för det första att den spärregel som infördes för ett par år sedan när det gäller rätten att erhålla bidrag för förbättring av boendemiljön avskaffas. Det är viktigt att man inte principiellt ställer nästan alla bostadsområden utanför möjligheten till bidrag, såsom nu sker. Som det nu är har man inte möjlighet att gå in i ett bostadsområde förrän problemen har vuxit sig så stora att förbättringar blir mycket dyrbara. Jag vill dessutom än en gång peka på att man faktiskt har ändrat inriktning. Det är inte så, som utskottet skriver, att man har förbehållit bidragen de mest angelägna behoven. Regeringen och bostadsministern anser att bidragen inte längre i första hand skall syfta till att förbättra boendemiljön utan ersätta hyresförlustlånen. För det andra menar vi att det är nödvändigt att man för de boendemiljöförbättringar som inte kan få bidrag — om inte annat så för att bidragsanslaget inte räcker — åtminstone skall kunna få lika förmånliga lån som man får till annan ombyggnad, dvs. att man också skall få räntebidrag. Vi kan inte begripa varför man skall kunna få räntebidrag för all annan ombyggnad än den som gäller förbättring av boendemiljön. Vi har ju också kunnat se att de nuvarande reglerna inte är tillräckliga för att säkerställa den förbättring av boendemiljön som behövs. För det tredje menar vi att det också behövs ett högre anslag än det som regeringen har föreslagit för dessa åtgärder. Det är inte riktigt, som det står i budgetpropositionen, att det där beräknade anslaget räcker även för att betala ut förskott enligt nuvarande regler under nästa budgetår. Enligt bostadsstyrelsens beräkningar finns det inget utrymme alls för ens några förskottsutbetalningar när det gäller de beslut som har meddelats under det här budgetåret. För det fjärde behövs det också högre ramar för beslut under de följande åren. Det är nödvändigt framför allt för att man på det sättet skall kunna säkerställa en långsiktig planering bland bostadsföretagen och i kommunerna. Det gäller åtgärder som det tar lång tid att arbeta fram, inte minst om också de boende skall få ett inflytande över planeringen. Fru talman!

Jag yrkar, fru talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna 14, 15, 19, 23 och 24, som är fogade till civilutskottets betänkande nr 24.

Fru talman! Till civilutskottets betänkande nr 24 är inte mindre än 24 reservationer fogade, 16 socialdemokratiska och 8 moderata. Knut Billing har redan berört några av de moderata reservationerna, varför jag avser att ta upp de återstående. I reservation nr 16 tar vi upp förslaget om att införa direktägande av lägenheter i flerfamiljshus. Utgångspunkten har för oss varit att öka valfriheten på boendets område. Det är nu inte möjligt att direkt äga sin lägenhet om den ligger i ett flerfamiljshus. Upplåtelseformerna där omfattar endast hyresrätt och bostadsrätt. Äganderätt är möjlig endast för småhus. Eftersom det direkt personliga ägandet visat sig ha många fördelar vore det rimligt att denna möjlighet vidgades. Bland de positiva effekter som ett ägande medför kan nämnas att boendekostnaderna härigenom kan sänkas. Detta beror dels på att ägarlägenheter likställs med småhus i låneoch räntehänseende, dels på att en del mindre reparationer och underhåll kan göras av ägaren själv i stället för att han som nu skall vara tvungen att betala för dessa tjänster. Boendekostnaderna kan alltså sänkas i ägarlägenheter. Ett ökat boendeinflytande strävar ju de flesta efter. Även i detta hänseende har ägarlägenheter en fördel. Det är ostridigt så, att det verkliga inflytandet sker genom ett ägande. Den som äger sin lägenhet har härigenom ett maximalt inflytande, helt överlägset alla andra former. Genom ett system med ägarlägenheter öppnas möjligheten för många att skaffa en egen ägd bostad. De skulle annars inte kunna nå detta mål, eftersom kostnaderna för ett småhus i många fall är för höga. På så vis ökas den verkliga valfriheten i boendet. Det är ganska märkligt att Sverige inte ännu infört ägarlägenheter. I många andra länder har man sedan länge ett sådant system. Den ideologiska hemvisten för de styrande i de olika länderna utgör inget hinder. Exempelvis har den socialdemokratiska regeringen i Danmark sedan ett antal år infört ägarlägenheter. För den regeringen utgör detta inte några principiella hinder. År 1980 tillsattes en ägarlägenhetsutredning. Den förväntas inom kort avge sitt betänkande. Det vore förvånande om vi i Sverige inte kunde klara av de eventuella juridiska problem som ägarlägenhetssystemet skulle innebära. Vi anser att så snart det utarbetats förslag till de lagändringar m.m., som erfordras med anledning av utredningens ställningstagande, skall riksdagen föreläggas förslag om införande av ägarlägenheter. Det är något förvånande att de andra partierna här i riksdagen visar ett så svalt eller direkt negativt intresse för denna boendeform. Den inställningen avviker starkt från den i stora delar av Europa omfattade meningen. Sverige framstår här som ganska isolerat. Det är synd att, som jag tror, ideologiska motiv skall förhindra goda idéer att förverkligas även i Sverige. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16. Moderatreservationerna 17, 18, 20, 21 och 22 berör alla olika kostnadsramar och anslag till byggnadsforskning och experimentbyggande. Motiven för våra ställningstaganden är inte föranledda av någon negativ inställning till denna typ av verksamhet, trots att vi reserverar oss för lägre ramar och anslag än utskottets majoritet. Däremot anser vi att alla sektorer i samhället måste bli föremål för granskning och noggrann bedömning ur besparingssynpunkt i det rådande ekonomiska läget. Besparingar måste ske på i princip alla områden. Det är viktigt att man har en helhetssyn på den ekonomiska situationen och att de sparmål som riksdagen i höstas uttalade sig för uppfylls. Våra besparingar på de här aktuella områdena tjänar syftet att vara en liten, men ändå viktig, del i detta besparingsprogram. De neddragningar vi föreslår är ändå så måttfulla att en rimlig verksamhet även i fortsättningen kan bedrivas. Fru talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 17, 18, 20, 21 och 22. Slutligen, fru talman, vill jag något beröra motion 1553 angående utvidgad garanti på försäkring för småhus, vilken föranleder ett tillkännagivande från utskottets sida. Vad det gäller är ett ökat konsumentskydd för köpare av småhus, ett skydd mot fel och brister i konstruktion, material och utförande, som uppträder efter garantitidens utgång. Redan nu finns ett försäkringsskydd, Småhus 80, som är en frivillig försäkring. Tyvärr har inte omfattningen av denna försäkring blivit av den förväntade storleksordningen. Det nya är nu att den föreslagna försäkringen skall utgöra en förutsättning för statliga bostadslån. Den direkta anledningen till att jag och Knut Billing har väckt denna motion har varit alla de fall av fuktoch mögelskador som på senare år uppträtt i hus i olika delar av landet. För många enskilda småhusägare har dessa skador inte bara inneburit obehag och psykiska påfrestningar på grad av mögellukt, utan även ekonomiska påfrestningar av en sådan storlek att de hotat att helt rasera familjens ekonomi. Reparationskostnaderna beräknas i genomsnitt till ca 60000 kr. per hus. Belopp på upp till 100 000 kr. förekommer. Motionsförslaget i detta betänkande kan tyvärr inte hjälpa de redan drabbade — motionsförslag i den riktningen, som jag fört fram till föregående riksmöte, har avslagits. Men detta förslag bör ändå — om det antas — för framtiden dels bringa ned skadornas omfattning, dels skydda dem som ändå drabbas. En viss kritik har riktats mot förslaget för att det anses innebära en alltför stor kostnadsökning vid småhusbyggnation. Jag tror att dessa farhågor är överdrivna och att fördelarna med förslaget klart överväger nackdelarna. Fru talman! Jag vill till sist yrka bifall till moderatreservationerna, avslag på de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall uppehålla mig först och främst vid bostadssituationen i Stockholmsregionen som bara blir mer kaotisk för varje år som går. Men jag skall också beröra vpk-motionerna som behandlar de handikappades boendesituation och vissa forskningsfrågor inom bostadssektorn. Låt mig bara först ansluta mig till den allmänna bild av bostadssituationen som Tore Claeson har gett. Den syn som vänsterpartiet kommunisterna har på boendet, och som utgår från flertalets egentliga behov, har också framförts här i debatten. Jag vill tillägga några frågor som får speciellt genomslag i stora tätortskommuner men framför allt i en region av Storstockholms struktur. Storstockholmsregionen är en region i obalans, och det på flera sätt. Ett av de allvarligaste inslagen är den boendesegregation som förekommer, som medför stora sociala problem att brottas med och som tilltar. Här förekommer utslagning av både ungdom och äldre i en aldrig tidigare skådad omfattning. Här skapas och gror en åtskillnad mellan människor som gör att många totalt isoleras trots att det borde finnas förutsättningar till en större gemenskap. I Storstockholmsregionen bor det ungefär 1,5 miljoner människor. Många av dessa saknar egen bostad eller någon bostad över huvud taget. Cirka 45 000 personer står i länets bostadsköer och över hälften av dessa saknar egen bostad. Av dessa är ca 14000 ungdomar. Under 1982 kommer ytterligare 13 000 ungdomar att lämna gymnasieskolan och kommer då rimligen att efterfråga både jobb och bostad. Ingetdera kan de påräkna med någon större chans. Så ser situationen ut i landets ”huvudkommun” med omnejd. Det är till den framtiden vi hänvisar de kommande generationerna. En av orsakerna till detta är att bostadsbyggandet kraftigt skurits ned. Därigenom ökar bristen på både arbete och bostad. Bostadsbristen ökar samtidigt som hyrorna fortsätter att kraftigt stiga. I den kapitalistiska ekonomin betraktas bostaden som en handelsvara, vars pris bestäms av marknaden. Det blir alltså den bostadsbehövandes köpkraft och inte behov som fäller utslaget i val av bostad i mån av tillgång. Detta medför segregation, en social åtskillnad av boendet med koncentration av människor i små ekonomiska omständigheter till vissa områden och mer välbärgade till andra. Den nuvarande bostadspolitiken drabbar mycket hårt alla dem som saknar bostad, eftersom antalet nybyggda bostäder är alldeles för litet i förhållande till behovet. Bostadsbyggandet i regionen har sjunkit kraftigt och det förhållandevis låga antalet planerade bostäder i kommunerna har inte byggts. Från mitten av 1970-talet till 1978 rekommenderade Storstockholms planeringsnämnd att ca 7 000 lägenheter skulle byggas per år i Storstockholmsområdet. År 1978 höjdes målsättningen till 8 500 lägenheter per år. Samma nivå gäller t.o.m. 1984. År 1980 satte planeringsnämnden dock, vid sidan av sitt genomförandeprogram, också upp ett s.k. planeringsmål om 10 000 lägenheter per år under åren 1983 och 1984, dvs. kommunernas beredskap skulle vara så pass stor att de inom tre år skulle kunna öka sin bostadsproduktion till 10 000 lägenheter per år. Detta ströks dock 1981, mycket på grund av att kommunerna inte har påtagit sig ansvaret. Ansvaret ligger naturligtvis sedan ytterst på regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen, som har saboterat bostadsutbyggnaden i det här landet. Länsstyrelsen i länet anser dock att minst mellan 10 000 och 12 000 lägenheter måste byggas per år i Stockholms län vid mitten av 1980-talet. För vår del menar vi också att detta är det krav som måste ställas på bostadsbyggandet i regionen, och vi har från vpk:s sida ställt det under ett antal år. Kravet har även stöd från Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, som rimligen är den organisation som har möjlighet att se behovet av bostadsbyggande. Förhållandena är dock sådana att planeringsnämndens mål — 8 500 lägenheter per år — inte har uppnåtts vare sig 1978, 1979 eller 1980. Orsaken är att kommunerna genomför en allt mindre del av sitt planerade bostadsbyggande. Under slutet av 1970-talet har endast ca 60 90 av den planerade mängden byggts. Framför allt är det byggandet av flerfamiljshus som har minskats, medan småhusbyggandet har legat ganska konstant. Även detta har dock sjunkit på senare tid. Även om andelen småhus har minskat i kommunernas bostadsförsörjningsprogram de senaste åren, har det sammantaget byggts en betydligt större andel småhus än vad som föreslås i regionplanen. Särskilt gäller det kommuner som Danderyd, Täby och Vallentuna, vilka i och för sig är ganska typiska för den här sortens bebyggelse. Det årliga bostadsbyggandet uppgår till ca 1 76 av det totala bostadsbeståndet i länet. Det innebär att bostadstillskottet bara kan påverka boendebeståndet ytterst marginellt under den närmaste tioårsperioden. Åtgärder som sanering, tillbyggnad av småhus, permanentning av fritidshus, kontorisering och avkontorisering får därigenom en relativt sett ö'-ad betydelse för förändringen av boendet i regionen. År 1980 färdigställdes bara 5 882 lägenheter och 1981 7 450 lägenheter i Storstockholms bostadsförsörjningsområde. Som jag tidigare nämnt har under senare hälften av 1970-talet liknande låga produktion drabbat de bostadssökande. Detta talar för att det nu mer än tidigare finns skäl att sätta fart på bostadsbyggandet. Detta skulle inte enbart skapa bostäder för de bostadsbehövande, utan det skulle också sätta fart på ekonomin i regionen. Många arbetstillfällen skulle skapas genom bostadsbyggande, och därför finns det flera skäl till ett kraftigt ökat bostadsbyggande i detta område. Inte minst talar tillgången till byggarbetskraft för detta. Vi har under flera års tid sett hur byggarbetarstammen har minskat i länet och kommunen, och det strider mot en vettig utveckling. I stället för att minskas borde den ha hållits på samma nivå, vilket också hade varit möjligt om byggandet hade tillåtits svara mot rimliga behov. De lägenheter som skall byggas måste naturligtvis tillgodose olika hushålls behov. Mindre lägenheter för ungdomar och större lägenheter för barnfamiljer måste produceras i avsevärt större omfattning. Mer än 50 000 människor i det här länet är trångbodda. Ungefär 45 000 står i bostadskö. Detta skapar i sig en marknad för svarthandel och spekulation, och det har visat sig mycket klart hur sådant har tilltagit i takt med bostadsbristen. Skälen till att bostadsbyggandet minskat kraftigt och fortsätter att minska är många. Främst skall dock detta ses som ett resultat av regeringens s.k. bostadspolitik och den höga inflationstakten. Det samhälleliga stödet till bostadsbyggandet har urholkats och utformats så att det i första hand gynnar ägare till småhus och då i synnerhet lyxbetonade småhus. Avdragsrätten är här mycket avgörande. Hyresutvecklingen och den orättvisa fördelningen av statens och kommunens subventioner till bostadssektorn är ett annat bostadspolitiskt problem för det här länet, och naturligtvis även för landet som helhet. Enallt större del av det samhälleliga stödet går till ägda lägenheter, främst i överstora småhus. Av det totala stödet från stat och kommun till bostadssektorn — vilket alltså är drygt 20 miljarder kronor per år — går 75 9o tillsmåhusägarna. Det betyder i realiteten att hyresgästerna via beskattningen medverkar till att betala småhusägarnas, och särskilt de mest välbärgades, boendekostnader. Samtidigt övervältras en del av nyproduktionens hyror i de allmännyttiga företagen på hyresgästerna i äldre hus. De kraftigt ökade boendekostnaderna drabbar såväl den enskilde som kommunerna. De senare som, tillsammans med staten, har ansvaret för bostadsförsörjningen, har uppenbara svårigheter att ekonomiskt klara ett ökat bostadsbyggande. Hit hör också att vissa kommuner i länet tidigare påtagit sig en tung börda då det gällt bostadsbyggandet, medan andra, som regel de med bättre ekonomi, dragit sig för att bygga bostäder. Kostnaderna för att nyproducera bostäder i Storstockholmsområdet har under den senaste femårsperioden i stort sett fördubblats. Från andra kvartalet 1980 och fram till samma tidpunkt 1981 ökade produktionskostnaden per kvadratmeter med 27960 enligt Hyresgästföreningen i Stor Stockholm. En normal nyproducerad tvårumslägenhet kommer snart att kosta 2000 kr. i månaden att hyra, och detta är knappast beroende på byggnadsarbetarnas löner, såsom vissa försöker göra gällande. De kraftiga höjningarna beror däremot på att det inte finns någon egentlig priskontroll och att det därmed ges utrymme för höga kostnader, främst inom byggmaterialsidan. Även det orimligt höga ränteläget driver upp hyrorna och då inte bara i nyproduktionen. Det måste alltså till en rad av åtgärder, vilka de borgerliga regeringarnas samlade bostadspolitik står helt handfallen inför. Ett bostadsbyggnadsprogram måste upprättas för Stockholms län, vilket innebär 10 000 lägenheter per år, varav 90 96 skall byggas i flerfamiljshus. Saneringen av dåliga bostadsmiljöer måste med kraft komma i gång, varvid stor hänsyn måste tas till bevarande av den befintliga stadsmiljön. Upprustningar och förnyelse av torftiga bostadsområden i förorterna bör ske genom mi örbättringar, gemensamhetslokaler, kollektiv service m.m. Skall ett ökat bostadsbyggande kunna komma till stånd och ett upprustningsprogram förverkligas måste staten gå in med stödåtgärder. Genom bidrag, alternativt ränteoch amorteringsfria lån till kommunerna, borde det vara möjligt att kraftigt öka byggandet och genomföra saneringar. I en debatt om bostadsförsörjningen finns det skäl att särskilt uppmärksamma också de handikappades boende och kravet på att genom handikappanpassning och ytterligare satsningar på forskning om formerna för detta boende lösa de nuvarande problemen. Herr talman! 95 000 rörelsehindrade människor bor, enligt statistiska centralbyråns undersökning Handikappad, delaktig — jämlik?, minst en trappa upp utan hiss. Detta talar för att man inte längre kan acceptera att omoderna bostäders funktion blir oförändrad ur handikappsynpunkt. De åtgärder som i ringa mån vidtas för anpassning till handikapp kan knappast inrymmas i begreppet bostadsförnyelse. Här måste helt nya kvalitativa åtgärder vidtas, och talet om kostnader får inte vara något argument emot. Det enda avgörande i denna fråga är de handikappades absoluta rätt att vara jämlika i socialt hänseende. Ett stort antal människor kvarhålls på institutioner av olika slag bara därför att lämpliga bostäder med service saknas. Det är ungefär på samma sätt som när handikappade förtidspensioneras i unga år därför att anpassningen av arbetsplatserna inte görs för olika slag av handikapp och de olika människornas förmåga att utföra ett arbete. En bra bostadsförnyelse och ett ökat bostadsbyggande betyder för de handikappade att fler kan skaffa sig eller bo kvar i en egen bostad. Ekonomiska resurser måste ges de olika myndigheter som kommer i fråga för att skapa ett jämlikt boende för de handikappade. Ett särskilt forskningsprogram för att belysa de många problemen och komma fram till lösningar kan och bör upprättas av bostadsdepartementet. Vänsterpartiet kommunisterna kräver därför i dag att riksdagen ställer krav på regeringen om utarbetande av ett bostadspolitiskt forskningsprogram och att regeringen gör sådana prioriteringar av bostadsfrågorna för de handikappade, att de stora institutionerna avskaffas till förmån för serviceboende och andra alternativa boendeformer. Slutligen, herr talman, vill jag säga att den energiforskning som bedrivs i dag har en starkt ensidig inriktning mot tekniska och ekonomiska aspekter. De medel för energiforskning som går genom statens råd för byggnadsforskning används t.ex. inte för att utröna hur kollektiva bostadsformer skulle kunna bidra till minskat resursslöseri. Inte heller ägnas mycken uppmärksamhet åt sambandet mellan energianvändning och en utveckling mot större brukarinflytande på stadsplanering, arbetsmiljöutformning och förvaltning av bostadsområden. Även sociala konsekvenser av genomförda och planerade tekniska förändringar utforskas alltför sällan. Forskning om livsstil och energianvändning behöver också utvecklas. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1617, 1566 och 1599.

Herr talman! Det är nu tredje året i rad som jag tillsammans med Elisabeth Fleetwood och Ewy Möller väcker en motion med inriktning på ökade möjligheter till generationsboende för de människor i vårt samhälle som så önskar. Alla tre gångerna har civilutskottet avstyrkt och riksdagen därmed avslagit motionerna. Den första motionen erinrade helt kort om det främlingskap som i dag alltmer tilltar i vårt sekulariserade samhälle och som — vilket varken torde vara obekant eller ointressant för landets politiker och myndigheter — skapat ett socialt problemkomplex av avsevärda dimensioner. Då vi historiskt väl känner till bakgrunden till dagens centraliserade samhälle och de effekter som nutidens generationer brottas med i form av rotlöshet, otrygghet, neuroser, psykoser, otillfredsställelse och lust att med olika medel fly från allt detta, borde vi stanna upp, analysera och diagnostisera. Vad fick vi betala för välfärden? Har jakten på materiellt välstånd helt dribblat bort oss från det som borde vara naturligt för oss, gemenskap med, närhet till, hänsyn till och omsorg om våra medmänniskor — dribblat bort oss t.o.m. från våra allra närmaste? Den första motionen pekade på möjligheten att i bostadsplaneringen ta vara på det som var bra i det gamla samhället, kläda det i modern dräkt och ge människorna förutsättningar för en renässans av flergenerationsboendet. I motionen begärdes en kartläggning av dagens bostadsstruktur för att man sedan skulle kunna initiera återupplivning av en gammal beprövad boendeform. Det har hänt mycket sedan tre fjärdedelar av vårt folk levde och verkade på landsbygden och fram till nu, då omkring 85 26 av bostadsbeståndet koncentrerats till tätorterna. Då civilutskottet inte kunde blidkas till förståelse för detta sammanhang, skrev jag motion nummer två. Den efterlyste ett samhälleligt aktivt stimulanssystem för att hjälpa fram det sociala generationsboendet. Förutom de rent sociala skälen anförde jag denna gång också de samhällsekonomiska, något som vi i budgetunderskottens och bytesbalansunderskottens förlovade tid borde vara nog så motiverade för. Men så icke civilutskottet! Jag pekade på att det tar tid att sanera den svenska ekonomin men också på att det tar tid att föra ut nya idéer, att få gensvar för dem och att till sist förverkliga ett nygammalt boendemönster. Ett sådant skulle innebära att man anpassade sig till den ekonomiska verkligheten, samtidigt som man bidrog till att närma människor och generationer till varandra och banade väg för fördjupad värdegemenskap och social trygghet. Flergenerationsfamiljen kan nämligen fylla luckor, som den samhälleliga omsorgen inte förmår. Generationshus och additionslägenheter skulle medverka till att lösa den hotande vårdkrisen i Sverige. När institutioner, dagmammor och hemsamariter inte längre räcker till, när samhällets resurser blir allt knappare, när tillväxttakten i den svenska ekonomin bromsas, finns det då inget öra hos politiker och samhällsplanerare för ett trendbrott i svenskt byggande? Nej! Ändå kan ett enda generationsexempel, omfattande en genomsnittsfamilj på fem personer, spara 350 000 kr. på ett år, och då enbart åt landsting och kommun. Men civilutskottet och riksdagen sade nej den gången också. Ändå ser vi framför oss dubbelt så många människor på 85 år och äldre vid sekelskiftet, om vi jämför med 1970. Vi ser framför oss tre gånger så många 95-åringar och äldre. Samtidigt är de yngre pensionärerna bevisligen kryare och piggare. Enligt uppgifter under läkardagarna i Örebro häromdagen är 90 90 av 70-åringarna i princip friska. Först efter 75 år börjar sjukdomarna tränga sig på. Visst har en pensionär ännu mycket att ge. Och visst behöver vi en utökad och annorlunda barnomsorg. Och visst känner mellangenerationen ansvar och oro för sina gamla föräldrar likaväl som omsorg och oro för barnen. Så varför inte generationsbyggande? Därför, herr talman, min tredje infallsvinkel. Medan landstingen bygger upp ett nytt omsorgssystem i form av s.k. lasarettsansluten hemsjukvård, blundar civilutskottet uppenbarligen för de insatser som en bredare front i samhället på sikt kan göra för att släppa fram generationsbyggandet samt avbyråkratisera och ändra lagstiftningen. Civilutskottet säger: ”Gällande låneregler för statligt bostadslån innebär —--- ingen begränsning, utan bostäder för flergenerationsboende kan byggas med statlig finansiering.” Utskottet tillägger att inte heller byggnormerna torde förhindra byggandet av sådana bostäder. Att byggandet är kringgärdat av en djungel av lagar, regler och normer vet vi ju alla. Jag kan dem sannerligen inte alla. Men eftersom det finns ett pilotfall, som i fyra år stått och knackat på dörren till alla tänkbara inblandade myndigheter utan att få gehör, så måste ju någonting någonstans vara skevt. På bostadsstyrelsen fick de lånesökande uppgiften att det krävdes tillskapandet av nya lån för att förverkliga planerna på ett generationshus. Då måste jag fråga mig: Vem har rätt — bostadsstyrelsen som säger att nya lån måste instiftas eller civilutskottet som säger att lånen redan finns? Jag skulle personligen gärna vilja lära mig detta, då det praktiska livet givit annorlunda svar än vad utskottet gjort. Det måste ju till sist finnas en förklaring till att motionärer och utskott talar förbi varandra i tre år. Och medan vi gör det, kapsejsar en familj som gav sig i kast med sina idéer och satsade på familjegemenskap och framtid, därtill vilseledd under fyra år av både statsråd och bostadsstyrelse, av både socialstyrelse och allehanda delegationer. Kan utskottets talesman ge klart besked om nuvarande lagstiftning måste kompletteras eller ej? Om den redan är tillräcklig eller ej? Och i så fall, varför den inte tillämpats i det fall som jag åberopat och som utskottet torde känna till. Får jag ett nöjaktigt svar skall jag avstå från motionerande i den här frågan i fortsättningen, dvs. om verkligheten bevisar att utskottet har rätt. Om inte och i avvaktan härpå yrkar jag för säkerhets skull bifall till motion 1981 82:2093 i den del som dess intentioner sammanfaller med dem i motion 464.

Herr talman! Denna fråga har, som Mona S:t Cyr sade, diskuterats vid flera tillfällen i civilutskottet, eftersom vi har haft motioner från skilda håll. Vi har från bostadsstyrelsen fått beskedet att det är möjligt att ha den här typen av tregenerationsboende. Men av praktisk erfarenhet vet vi att projekt ritade på olika sätt har haft svårigheter att komma in under lånebestämmelserna. Det måste bero på den praxis man utvecklat vid behandling av ärendena. Från utskottets sida har vi sagt att det finns ett behov av att tillgodose möjligheterna till lån även för den här typen av fastigheter. Men självfallet är det så att om det får alltför stora och kostnadskrävande utformningar så kan det komma att stöta på hinder.

Herr talman! De svårigheter som i det här aktuella fallet skulle behöva räknas upp tar alltför lång tid för att jag skall hinna med det. Däremot kan jag konstatera att det fall jag anfört kanske inte är något typfall men i alla fall är ett bevis på att detta inte fungerar som man tror och anser i civilutskottet. Jag tycker att det är synd att man inte tar tag i det här mera reellt. Man har inte lyssnat på de sociala motiveringarna. Kanske borde motionen därför ha behandlats av socialutskottet. Man har heller inte lyssnat på de ekonomiska motiveringarna, och kanske motionen för den skull borde ha gått till finansutskottet. Civilutskottet har uppenbarligen inget intresse för detta och säger att inom ramen för den påverkan som efterfrågan kan ge så är detta helt möjligt. Men faktum kvarstår att det fall där man försökt att förverkliga dessa intentioner har kapsejsat. Den senaste skrivelsen från bostadsministern angående detta fall konstaterar att 42 a § ju inriktas på att man skall inreda dessa hus med tanke på att kunna följa upp ålder, handikapp och sjukdom och att de skall vara tillgängliga t.o.m. för rullstolsanvändare som skall vara oberoende av assistans. Dessa krav gäller då nybyggnad av bostäder. Mot denna bakgrund skall man sedan i den statliga långivningen beakta kostnaderna för sådana här arrangemang. Men bostadsministern slutade med att säga att den form av boende som i det här fallet har eftersträvats inte särbehandlas i bostadslånesammanhang. Och det är väl detta som civilutskottet är inne på. Bostadsministern hänvisar sedan till bostadsanpassningsbidragen och till landstingen som kan ge stöd för att människor vårdas hemma eller för att gamla föräldrar är dagbarnsvårdare åt sina barnbarn. Men det är inte detta vi vill åstadkomma. Vi vill ha fram tryggheten i tillvaron, där generationerna hör nära samman. Det vi vill åstadkomma uppnår man inte genom att bara skicka hem en gammal människa till barnen i ett trångt hem. Dessutom blir den här människan då betraktad som ett slags inhysing, och det är inte vad vi önskar människorna på deras ålderdom. Jag tycker att man från centrala myndigheter lämnar över den heta potatisen till andra, till myndigheter av typen kommuner och landsting. Men dem påverkar vi ju på hemmaplan — det behöver vi inte plädera för här. Den här diskussionen gäller rent centralt en inriktning på organ som är lånebeviljande, normgivande och lagstiftande.
Fru talman! I ett speciellt fall kan ju projektet bli så stort och dyrt att det inte går in under de finansieringsbestämmelser som gäller i dag. Innan det här betänkandet blev färdigt hade utskottet överläggningar med bostadsstyrelsen, och vi resonerade då om möjligheten att bygga bostäder för flergenerationsboende. Man menade att det i de flesta fall är möjligt. Men självklart är det här som när man ritar ett bostadshus med bostäder för en generation, att kostnaderna kan bli så höga att lån enligt bestämmelserna inte kan lämnas. Det är möjligt att det i något speciellt fall har varit anledningen till att lån inte har beviljats. Om det är omöjligt att klara flergenerationsbostäderna med nuvarande lånebestämmelser skall de givetvis ses över. Utskottet har en positiv inställning till att man skall kunna klara denna typ av bostäder i de fall där man eftersträvar dem. Men självfallet kan det bli svårigheter i något enstaka fall.
Fru talman! Vi är ute efter att väcka intresse för denna fråga och göra det möjligt för människor att fullfölja sina intentioner att ta ansvaret för sina anhöriga på ett vettigt, socialt riktigt och för samhället ekonomiskt fördelaktigt sätt. Kalmar kommun, som har varit inblandad i karusellen i det fall som jag talade om, är mycket intresserad av en husproduktion som ansluter till ett ökat generationsboende. Men man anser där att den här formen av bostadsproduktion bör bli föremål för genomgripande studier, där hustillverkare och allmännyttiga bostadsföretag gemensamt arbetar fram förslag till lösningar. Samtidigt, säger kommunen, bör en översyn ske av de statliga bostadslånebestämmelserna. Det är detta vi är ute efter, och jag hoppas att vi kommer därhän. Därför har vi också yrkat bifall till motionerna.

Fru talman! Det är hög tid för en ny bostadspolitik. Det har gått ett halvt sekel sedan den bostadspolitik som vi har i dag började formas, och sedan dess har mycket förändrats i människors levnadssätt. På 1930-talet levde människor trångt i kalla, dragiga och dåligt utrustade lägenheter. Under de 50 år som har gått har många förbättringar skett. Men många problem är fortfarande olösta. Stora grupper — låginkomsttagare, invandrare, ensamma föräldrar och pensionärer — bor sämre än andra. Den höga bostadsstandarden är ojämnt fördelad, och orättvisorna har förstärkts under de senare åren. Under de 50 år som har gått har också nya problem växt fram. Det är inte längre bostädernas utrustning och standard som är problemet. Framtidens stora utmaning handlar om hur vi kan leva där vi bor. Hur man bor har en grundläggande betydelse för människors levnadsförhållanden. Bostadsfrågan handlar inte bara om bostäder utan om hela samhällsmiljöer. Bostadsområdena borde ha ett sådant socialt och kulturellt innehåll att de berikar vår vardag och vår fritid. Därför måste en social helhetssyn gälla i all planering och allt byggande av bostadsområden. Bostadspolitiken måste vara social och inriktas på att stödja svaga grupper i vårt samhälle. I de områden som redan finns måste förbättringarna inriktas på både fysiska och sociala förändringar. Det gäller att ge boendet en ny dimension. Under de senaste decennierna har den byggda miljön förändrats. Men inte bara miljön. Också människors levnadsvillkor har förändrats och nya levnadsmönster har kommit till. Hushållen hart.ex. blivit allt mindre. I dag bor högst två personer i 80 20 av alla lägenheter i flerfamiljshusen, och andelen små hushåll fortsätter att öka. Att leva ensam eller i par innebär att en rad mänskliga behov inte längre kan tillgodoses i hushållet. Kontakten med andra människor i bostadsområdet och i arbetet blir viktig. Att leva i ett litet hushåll är dessutom opraktiskt och arbetsamt. Att handla mat, tvätta och städa tar tid, även om man gör det för sig själv. Det är inte roligt att laga mat eller äta ensam, och många ensamstående äter också dåligt. En stor och växande grupp av småhushållen är pensionärshushåll. I dag är mer än 1,3 miljoner svenskar 65 år eller äldre. Av dessa bor nära 90 9c hemma. Under de närmaste åren kommer antalet ålderspensionärer att öka kraftigt. Trots allt tal om samhällets stora insatser för de äldre betyder fortfarande kontakten med släktingar och vänner mest. Men hur blir det i framtiden? Förr var det vanligt med många släktingar och flera barn. De som nu blir pensionärer har färre släktingar, och avstånden har dessutom ökat. Den vision som moderaterna målar upp med flergenerationsboende tror jag därför är en utopi. Det är viktigt, menar vi från vpk, att man i boendet försöker återskapa något av det sociala nätverk som har gått förlorat i de nya bostadsområdena.

Ändå bidrar dessa arbetsinsatser i stor utsträckning till vår välfärd och till att samhället över huvud taget fungerar. Och den tid som människor i dag använder till obetalt reproduktionsarbete är längre än den totala arbetstiden i arbetslivet i dag. Man räknar med totalt 6 miljarder arbetstimmar inom den betalda produktiva delen och 7 miljarder arbetstimmar inom den obetalda reproduktiva delen. Och som ni vet är det kvinnorna som har huvudansvaret för det obetalda arbetet för social förnyelse. Problemen i vardagslivet har betraktats som privata problem, som var och en skall lösa själv. Det har inte kunnat utvecklas några former för att människor gemensamt skall kunna ta ansvar för de uppgifter som ligger i reproduktionen. Privatiseringen har också gjort att människor har haft svårt att se samband mellan problem i privatlivet och i samhällsutvecklingen. Det har heller aldrig formulerats politiska mål för den gemensamma vardagen i boendet. Trots alla yttre förbättringar i bostadsstandarden, har ändå den förda bostadspolitiken och samhällsplaneringen gjort det svårare för människor att få vardagslivet att fungera. Det är, som jag inledde med att säga, hög tid att börja forma en ny syn på boendet, för att en ny livsform skall få chans att växa fram. I stället för att satsa allt på en utveckling av näringslivet och på en ökad produktivitet, måste satsningen också inriktas på en ökad reproduktivitet. Nu får och kan givetvis inte effektiviteten i produktionen och reproduktionen mätas med samma mått. Det kanske t.o.m. behövs nya mått för att värdera vad människors arbete både på jobbet och i boendet ger som resultat, inte bara i form av varor eller tjänster, lagade middagar och stoppade strumpor, utan också i form av mänsklig självkänsla, omtanke, ett rikt kulturliv, en bred politisk aktivitet och mycket mer. Hur skall då förutsättningarna för nya sätt att bo och leva kunna skapas? Vad det handlar om är nämligen att på ett klokt och uppfinningsrikt sätt skapa ramar och möjligheter som sedan kan utnyttjas — eller ej utnyttjas. Reproduktiviteten måste tas med när olika åtgärder skall bedömas, vare sig det handlar om nya bostäder eller lokalisering av nya arbetsplatser, uppsägningar eller investeringar. Man kan inte bara fråga hur åtgärderna kommer att löna sig ekonomiskt, utan man måste också fråga vilka konsekvenser de får för människors vardagsliv. I dag är tiden ojämt fördelad. Många har långa arbetsdagar och långa arbetsresor. Tiden i vardagslivet blir pressad. Många kvinnor har tvingats att arbeta deltid och minska sin lön och sina möjligheter att utvecklas i arbetet för att hinna med arbetet där hemma. Jag vill för kammarens protokoll ta med några siffror i mitt anförande. Jag fruktar att de är representativa för de män som verkar också i detta hus. Man har tittat på hur dåliga svenska män är när det gäller att ta ansvar för hemmet och dess skötsel. Enligt statistiska centralbyråns levnadsförhållan deundersökning är det 71 96 av de svenska männen som aldrig städar. 89 Zo tvättar aldrig sin egen tvätt. 52 Zo handlar aldrig. 73 70 av de svenska männen lagar aldrig mat. 64 90 diskar aldrig. Jag tycker att dessa siffror är förfärande — och genanta för de svenska männen. Vpk har under många år och i skilda sammanhang fört fram kravet på sex timmars arbetsdag för alla. Kortare daglig arbetstid är en förutsättning för att också boendet skall kunna fungera på ett bättre sätt och för att män och kvinnor skall ta ett gemensamt ansvar också utanför arbetslivet, så att de siffror som jag alldeles nyss läste upp får ett helt annat utseende. Det behövs nya, alternativa, mer gemensamma boendeformer, som tar hänsyn till människors förändrade levnadsvillkor och som i boendet förenar ett gemensamt ansvarstagande för reproduktionen. Vi vet att behovet av barnomsorg är oerhört stort. Vi vet att antalet äldre människor kommer att öka kraftigt. Vi talar om att de äldre skall kunna bo kvar i sina gamla hem. Vi talar om ett integrerat samhälle för t.ex. människor med handikapp. Vi talar om att invandrarnas kultur skall kunna möta den svenska osv. Vi vet att det finns många utstötta och av missbruk utslagna människor, som det är nödvändigt att trygga en social omvårdnad för. Alla dessa behov och ”funktioner” skulle bl.a. kunna förenas i boendet och i bostadsområdena. Men för att detta skall förverkligas måste dels synen på boendet och reproduktionen förändras, dels boendet organiseras om. Herr talman! Det finns just nu ett stort intresse för andra, mer kollektiva boendeformer. Detta måste ses som ett exempel på hur människor söker efter alternativa sätt att leva på. Kollektivhus för 15-75 lägenheter, med gemensam utrustning och gemensamma lokaler och med samarbete och omvårdnad för varandra som bas, menar vi i vpk att det borde finnas i alla bostadsområden. Varje kommun borde ha skyldighet att inventera behovet av nya boendeformer och upprätta en plan för att förverkliga de önskemål som visar sig finnas när det gäller dessa nya boendeformer. Att bostaden och bostadsmiljön får en allt större social betydelse framstår allt tydligare. Därför är det viktigt att stor hänsyn tas till miljön när nya bostadsområden planeras. Hittills har bostadspolitiken i huvudsak varit inriktad på att göra den privata bostaden så bra som möjligt, och där har också mycket åstadkommits, bl.a. när det gäller utformning och standard. Men man har glömt bort den gemensamma miljön utanför den privata bostaden. Trots en mycket hög förvärvsfrekvens i vårt samhälle finns det många människor som vistas i bostadsområdena under dagarna. Det är barn, tonåringar, hemmavarande föräldrar och pensionärer. Den stora arbetslösheten ökar också de hemmavarandes antal. Alla människor i ett område har rätt till en användbar, upplevelserik, trivsam och vacker omgivning — en omgivning som man kan påverka och anpassa efter sina behov. Den gemensamma bostadsmiljön är försummad i nästan alla flerfamiljshusområden, oavsett ålder och byggnadstyp. Bristerna kan variera mellan olika årgångar och därmed också möjligheterna att komma till rätta med dem. Men vad som är anmärkningsvärt är att det fortfarande begås samma misstag vid nyexploatering. Många lägenheter som är byggda efter 1975 är i stort behov av förbättringar. Fortfarande underlåter man att ägna omsorg och uppmärksamhet åt miljöfaktorerna. Det finns inga instrument för att mäta bristerna i bostadsmiljön utanför den privata bostaden. Genom miljöförbättringsbidragen har bristerna i den befintliga miljön börjat åtgärdas — men i alldeles för liten omfattning. Statens stöd till boendemiljöåtgärder lämnas i form av bidrag och bostadslån med räntebidrag eller bara i form av lån utan räntebidrag. Den sistnämnda stödformen har utnyttjats mycket litet, på grund av att kommunerna inte har råd att låna utan räntebidrag. Bostadslån med räntebidrag borde kunna utgå även i de fall där bidrag inte lämnas. Eftersom de sämsta boendemiljöerna ofta finns i kommuner med stora ekonomiska problem är det viktigt att bidrag utgår, så att dessa miljöer verkligen kan förbättras. Vissa kommuner och bostadsföretag saknar resurser att själva skjuta till de medel som inte täcks av bidrag. Där måste reglerna i vissa fall bli generösare. De begränsningar som infördes i bidragsgivningen 1980 måste avskaffas. Dessutom borde full kostnadstäckning kunna utgå i många fall. Vpk har föreslagit ökade satsningar på miljöförbättrande åtgärder i bostadsområdena, och i likhet med vad bostadsstyrelsen gjort i sin anslagsframställning föreslår vi att ramen fastställs till 90 milj.kr. budgetåret 1982/83 och att anslaget skall uppgå till 35 milj.kr. Detta är enligt vår mening erforderligt, om utrymme skall ges för nödvändiga miljöförbättringar och förbättringar av villkoren för bidrag och lån. Allmän enighet råder om att ett ökat inflytande för de boende i hyreshusen måste åstadkommas. Parterna på hyresmarknaden har vissa instrument för att genomföra detta genom förhandlingar och överenskommelser. Många goda erfarenheter finns då det gäller de allmännyttiga bostadsföretagens bostäder, men på den privata hyresmarknaden har erfarenheterna visat att man för att lyckas troligen måste få tvingande bestämmelser av något slag för att bryta fastighetsägarnas motstånd och motvilja. Frågan om ett verkligt inflytande och bestämmanderätt i boendet är en av de viktigaste delarna i en social bostadspolitik. En fördjupad och långtgående boendedemokrati blir troligen inte möjlig, förrän den privata äganderätten till hyreshus upphävs. Husen måste överföras i kommunal ägo och ställas under förvaltning av hyresgästerna kollektivt. Ägande av lägenheten i form av andelar i huset, genom bostadsrätt eller på annat sätt behöver inte alls — som man från borgerligt håll oftast hävdar— vara något villkor eller någon förutsättning för verkligt inflytande och bestämmande. Hyresgäster kan och måste få samma möjligheter till självförvaltning som boende med andra upplåtelseformer. Hyreshusens förvaltning kan successivt frikopplas från ägandet och i stället knytas till boendet/brukandet. Hyresgästerna är faktiskt inte sämre skickade att ta ansvar för sina bostäder än de som bor med bostadsrätt eller i eget hus. Erfarenheterna visar också att det är möjligt att successivt välja ut olika delar av central förvaltning och administration, bryta ned dem till kvartersoch husnivå och överlämna beslutanderätten till de boende. Fortfarande är emellertid takten i utbyggnaden av hyresgästinflytandet alldeles för dålig och på den privata sidan nästan obefintlig. Man är från både allmännyttan och hyresgäströrelsen alltför försiktig med att göra ordentliga satsningar, vilket delvis kan sammanhänga med de ekonomiska svårigheterna. Det är därför viktigt att ställa vissa medel till förfogande som kan skynda på detta arbete. En snabb utbyggnad av boendeinflytandet till verklig bestämmanderätt över utformning, förändring och förvaltning av bostaden och närmiljön kan mycket väl genomföras med bevarande av hyresrätten genom avtal och överenskommelser mellan parterna på hyresmarknaden. Det behövs inga nya förvaltningsorganisationer eller liknande. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1097, som handlar om det jag pratade om först, nämligen en ny dimension i boendet och ett boende byggt på sociala villkor, samt 1625, som handlar om inflytande och miljöförbättringar i boendet.

Herr talman! I vpk:s motion 1625 behandlas en rad problem inom bostadspolitiken. I motionen anges de vägar som man måste gå för att uppnå ett ökat bostadsbyggande, pressa ned hyrorna, stoppa spekulationen och förbättra underhållet. Det är i avgörande grad en fråga om förmånliga krediter till bostadsföretagen. I motionen framhålls också vikten av att satsa på allmännyttan och ge den ökat statligt stöd. Grundtanken med ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen är att dels sänka boendekostnaderna för alla hyresgäster, eftersom lägre hyror i allmännyttan till följd av bruksvärdesbestämmelserna i hyreslagen även medför lägre hyror i privata hyreshus, dels hindra privata husägare att slå mynt på hyresgästernas bekostnad. Jag skall här kommentera de konkreta förslagen som innefattar följande: statliga ränteoch amorteringsfria lån till allmännyttan, återinförande av möjligheterna till underhållsoch hyresförlustlån och bibehållande av möjligheterna till kommunala markförvärvslån och tomträttslån. Programmet kan sägas omfatta ytterligare ett par punkter, nämligen att allmännyttans bostadslån skall undantas från den ständigt upptrappade räntenivån och en förbättring av systemet med bostadsbidrag, så att flera hushåll kan få ett bättre stöd genom en ändring av inkomstoch hyresgränserna. Det sistnämnda förslaget har tidigare kommenterats av Tore Claeson. De höjda bostadshyrorna har medfört en ökning av antalet tomma lägenheter. Tvärtemot vad man i fjolårets proposition förmodade fanns det 12 160 lägenheter outhyrda i mars 1981, en ökning på ett år med 2 000 lägenheter. Samtidigt har detta medfört en minskning av byggandet och brist på lägenheter i vissa orter. Genom att öppna möjligheter för allmännyttan att få ränteoch amorteringsfria lån skulle situationen radikalt förbättras. Ett uttryck för bostadsföretagens finansiella problem är den starka eftersläpningen av underhållet, vilken i sin tur riskerar att förslumma stora bostadsområden. Utan tvivel har de underhållslån som har utgått under de senaste åren möjliggjort en betydande sanering av många lägenheter. Lånens förlängning till att gälla även under 1981 tvangs fram av en samlad hyresgästopinion. Då deltog även SABO aktivt vid opinionsbildningen. Vpk föreslår nu att underhållslånen återinförs som ett verksamt medel till viss finansiering av nödvändiga reparationer. Att försumma underhållet innebär ju också en kapitalförstöring. Sedan hyresförlustlånen upphört måste bostadsföretagen själva, ofta med kommunalt stöd, försöka klara problemen. Motiveringen för långivningens upphörande var ju att statistiken uppvisade en viss tendens till minskning av antalet outhyrda lägenheter. Nu visar det sig, som jag tidigare framhöll, att antalet outhyrda lägenheter i stället ökat under det senaste året. Detta har i sin tur medfört att kommunerna radikalt minskat sitt bostadsbyggande, trots att det samtidigt finns en brist på lägenheter. I min hemkommun Strömsund, som är en skogskommun i Jämtlands län, har över 10 926 av kommunens lägenheter i flerfamiljshus varit outhyrda under en längre tid. Samtidigt har vi en betydande bostadskö, som inte kan klaras med hjälp av de lediga lägenheterna. Byggandet i kommunen har halverats på ett år. En bidragande orsak är naturligtvis den arbetslöshet som är typisk för Norrlands inlandsregioner. Familjer där inte båda makarna kan få arbete har mycket svårt att klara hyran i moderna lägenheter. Efterfrågan på lägenheter kan gälla andra typer eller andra orter inom samma kommun. Det är därför som man nu kan notera dels att det finns tomma lägenheter, dels att det samtidigt finns en bostadskö. Personerna i denna bostadskö frågar nämligen efter helt andra typer av lägenheter, varvid det kan gälla andra orter än dem där de lediga lägenheterna finns. Men kommunen, som på grund av regeringens åtstramningspolitik arbetar för besparingar, vågar inte ta risken att sätta i gång nya projekt. Man tvekar inför risken att få ännu fler outhyrda lägenheter. Vi menar emellertid att man genom att återge bostadsföretagen möjligheten till hyresförlustlån skapar förutsättningar för ett nytt byggande. Bostadsstyrelsen tycks dela denna vår uppfattning. Det samhälleliga markägandet har ända sedan efterkrigstiden ansetts vara en viktig förutsättning för en socialt inriktad bostadspolitik. arkpriserna och markspekulationen driver upp kostnaderna för bostadsbyggandet genom att profitintresset blir dominerande. Markförvärvslånen och tomträttslånen gav kommunerna bättre möjligheter att finansiera markanskaffning för samhällsbyggande och var därför ägnade att undandra marken från privata vinstintressen. Vpk vill bevara möjligheterna och grunderna för dessa lån som ett led i en socialt inriktad bostadspolitik. Därför föreslår vi nu än en gång att markförvärvslånen återinförs, och då med förbättrade villkor, så att lånen blir amorteringsfria under fem år, för att därefter amorteras under de följande tio åren. Då det gäller tomträttslånen har vi tidigare föreslagit att bristerna och svagheterna beträffande låneunderlag, tiden för lån och amorteringsfrihet, subventioner och dröjsmål i fråga om utbetalning av lånen skall undanröjas. Detta skulle ske genom en bestämmelse om att tomträttslån till kommunerna skulle lämnas på samma villkor som för bostadslån till allmännyttiga bostadsföretag. Vi vidhåller också att kommunal mark endast skall få upplåtas till nyttjande med tomträtt på samma villkor som gäller för bostadslån till allmännyttans nybyggnad av flerfamiljshus. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-motionen 1625.